Herr talman! Fru Ekendahl menar att det är petitesser som tagits upp i dag. Det kan kanske sägas, men det man är ense om brukar man inte behöva diskutera. Fru Ekendahl påpekar också att några delade meningar inte råder i huvudfrågorna, och det kan vi ju konstatera. Det är glädjande att utskottet är så enigt i de allra viktigaste frågorna — höjning av livräntebeloppen, förbättringar för de gamla livräntetagarna o.s. v. Frågan om hur det hela skall förvaltas är emellertid också ganska viktig. Fru Ekendahl nämner att principbeslut angående socialförsäkringsbolagen fattades år 1961. Förutsättningen för både reservanternas och utskottsmajoritetens ställningstaganden år 1961 liksom år 1965 var väl ändå att en samordning skulle ske mellan yrkesskadeförsäkringslagen och lagen om allmän försäkring, men någon sådan samordning har vi inte enligt det nya förslaget. Vidare menar fru Ekendahl att det gäller att se till de försäkrades bästa. Det är alldeles klart; det är ju vad vi strävar efter. Men är det bättre för de försäkrade om ingen konkurrens råder, om de har bara en enda försäkringsinrättning att vända sig till?

Det tyder väl på att socialförsäkringsbolagen har ett för försäkringstagarna mera rättvisande synsätt när försäkringsrådet ger dem rätt i flera fall. Det kan inte vara till försäkringstagarnas nackdel.

Herr talman! Jag har inte uttryckt något missnöje i egenskap av motionär, fru Ekendahl, men jag har inte heller kunnat underlåta att påpeka de missförhållanden som förekommer på detta område och hur angeläget det är att man så snart som möjligt åstadkommer en lösning.

Det vill jag inte gå med på. Våra värnpliktiga är en stor grupp. De är också utsatta för många stora risker vid fullgörandet av sin tjänstgöring; det kommer vi inte ifrån. Jag kan vidare inte heller gå med på att dessa frågor är på något sätt belägna på cirkelns periferi, utan de är för denna stora grupp — det rör sig om många tusental människor varje år — mycket väsentliga och i cirkelns medelpunkt. Allvarligt är också i detta sammanhang att dessa, som ådrar sig sina skador under värnpliktstiden, befinner sig i sin ungdom. Visst finns det många andra kategorier som också skadar sig under ungdomsåren, men de värnpliktiga som råkar ut för dessa skador är en homogen grupp som får skadorna under sin mest verksamma tid och som sedan måste dras med sviterna under hela sin livstid. Därför betraktar jag denna fråga som mycket angelägen, fru Ekendahl, och jag hoppas verkligen att vi får till stånd en lösning av problemet inom den närmaste tiden.

Herr Oskarson, jag sade att i det här sammanhanget är de perifera! Frågan är inte upptagen i propositionen, och vi har alltså inte haft att realbehandla den inom utskottet, utan det förslag som här återfinns är en följd av den stora yrkesskadereform som vi har beslutat. Från den utgångspunkten vill jag inte gå in på de sakfrågor som herr Oskarson tog upp och som även jag bedömer såsom viktiga. Jag sade emellertid att det är förvånande att man, när man behandlar en så omfattande proposition med många utmärkta förmåner för en stor del av befolkningen, samtidigt tar upp till behandling ur den synvinkeln perifera frågor. Detta svar kan jag också lämna herr Åkerlind. Vi är ju överens, och då skall man väl inte tala om det. Detta skall vi komma ihåg i fortsättningen också, när ni stiger upp här på löpande band och säger: »Detta har ju vi motionerat om, och detta har ju vi tagit initiativet till!» Litet av den tanken var det väl som på borgerligt håll låg bakom, eftersom det inte var någon annan än herr Jonsson som medgav att det är ett stort och bra förslag som vi tar upp.
Herr talman! Ja, fru Ekendahl, det är riktigt att dessa frågor inte fanns med i propositionen, men det var ju också detta som jag framhöll och så livligt beklagade, därför att det finns en särutredning just på detta område, vilken var färdig med sitt utlåtande och vari det fanns förslag som skulle ha kunnat rätta till dessa missförhållanden, om de blivit beaktade. Varför togs inte denna del av yrkesskadereglering en med i propositionen, när efter vad jag tror mig veta avsikten från början var att den skulle varit med? Men den kom icke. Varför?

Herr talman! Fru Ekendahl vill att vi skall deklarera att propositionen innehåller ett stort och bra förslag. Eftersom fru Ekendahl vill höra det sägas, vill jag för min del deklarera att det är ett stort och bra förslag — utom i den del som jag har reserverat mig mot! Jag tycker dock att det kan vara onödigt att var och en står upp och deklarerar att det man är överens om är bra. För övrigt får jag konstatera att fru Ekendahl inte har besvarat min fråga, vad det är som gör att socialförsäkringsbolagen nu skall avvecklas.

Herr talman! Det var uteslutande av hänsyn till kammaren som jag inte ville förlänga debatten. Jag har sagt till herr Åkerlind att sedan sjukförsäkringen samordnades svarar bolagen för en mycket liten del därav jämfört med hur det var tidigare. Det var motivet för ställningstagandet 1961 och 1965, och det är motivet även i dag. Herr Åkerlind och jag kan tvista hur länge som helst om huruvida det är till försäkringstagarnas bästa som företagarna vill behålla socialförsäkringsbolagen eller om det finns andra skäl härför. Men det kanske vi inte skall ta upp kammarens tid med i dag — det kan vi göra vid något annat tillfälle. Herr Oskarson sade att det fanns ett förslag i utredningen beträffande militärskadelivräntorna. Propositionen avviker i flera avseenden från utredningens förslag, och det är propositionen som vi i dag behandlar. Det är anledningen till att jag som representant för utskottet för det resonemang jag gör. Jag upprepar att i utskottet har denna fråga inte spelat någon roll — sannolikt därför att vi behandlade propositionen som vi borde göra.
Herr talman! Jag vill bara göra ett par noteringar i avslutningen av denna debatt. Det har av flera talare strukits under — jag vill gärna notera det — att det beslut som vi går att fatta kommer att betyda mycket för många. I vårt land finns det över 70 000 människor som uppbär livränta från yrkesskadeförsäkringen. Samtliga dessa livräntetagare, även de som har s.k. smålivräntor, får väsentliga förbättringar genom det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till. Förslagets innebörd är, i koncentrerad form, att livräntorna räknas upp med 25 procent, om skadan inträffat år 1961 eller tidigare, med 20 procent om skadan inträffat under åren 1962— 1964 och med 10 procent om skadan inträffat under åren 1965—1967. Många pensionärer har, som bekant, både livränta och pension. För deras del medför höjningen av livräntan ingen minskning på utgående pensioner. Jag vill gärna understryka detta, herr talman. fr.o.m. den 1 januari 1968 skall livräntorna enligt förslaget anknytas till basbeloppet och får därigenom samma värdebeständighet som förmånerna inom den allmänna försäkringen. Detta gäller inte bara de äldre livräntorna utan också nytillkomna livräntor, d. v. s. skadefall som inträffar efter den 1 januari 1968. Förbättringarna i fråga om yrkesskadelivräntorna kommer också att gälla militära skadeersättningar och vissa andra ersättningar av statsmedel. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att utskottet enhälligt tillstyrkt att de föreslagna förbättringarna kommer till stånd. nas storlek är för närvarande maximerad till 15 000 kronor. Enligt regeringens förslag borde detta tak vara avpassat så att det täcker in en normal industriarbetarlön, och det föreslogs därför att det skulle vara fyra gånger basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, d.v.s. för närvarande 22800 kronor. Samtidigt föreslogs förmånliga regler när det gäller beräkningen av det s.k. ersättningsunderlaget. Motionsvis har nu yrkats att taket skulle bestämmas till sex gånger basbeloppet och att beräkningen av ersättningsunderlaget ytterligare skulle ändras. Utskottet har stannat för att föreslå att taket bestäms till fem gånger basbeloppet och att reglerna för ersättningsunderlaget förblir desamma som i propositionen. Jag ansluter mig gärna till detta förslag från utskottets sida. Det är som jag nyss sade glädjande att vi har kunnat nå enighet om dessa betydande förbättringar i de yrkesskadeförmåner, som också varit det väsentliga i den framlagda propositionen. När det gäller de föreslagna organisationsändringarna har utskottet velat bibehålla försäkringsrådet tills vidare och önskat ytterligare utredning om den yrkesskadenämnd som jag föreslagit i försäkringsrådets ställe. Jag skall här inte ta upp någon debatt med utskottets företrädare på denna punkt. Självfallet kommer vi nu att göra den utredning som utskottet här har begärt. När det gäller de s.k. socialförsäkringsbolagen har en minoritet inom utskottet i motsats till förslaget i propositionen hemställt om att dessa bolag skall få fortsätta sin verksamhet. Jag vill, herr talman, i denna del inskränka mig till att åberopa att riksdagen redan 1961 fattade ett principbeslut om att bolagen skulle upphöra med sin verksamhet, vilket också understrukits av utskottsmajoriteten. Låt mig tillägga att det enligt min mening skall finnas myc ket tungt vägande skäl för att riksdagen i dag skall kullkasta sitt tidigare beslut. Jag kan inte finna att några sådana skäl föreligger. Låt mig sedan göra det tillägget att jag inte kan anse det rationellt att den relativt sett ringa del av socialförsäkringen som yrkesskadeförsäkringen representerar skall administreras på ett så komplicerat sätt som systemet med tio konkurrerande försäkringsgivare innebär. Jag tror att rationaliseringsvinster kan åstadkommas redan genom propositionens förslag om bekräftelse på riksdagens principbeslut att avskaffa yrkesskadebolagen. Vidare har jag, som förutskickades i propositionen, tillkallat en utredning om det framtida finansieringssystemet för yrkesskadeförsäkringen. Bl.a. skall frågan om enhetsavgifter prövas. En omläggning i sådan riktning förutsätter en enhetlig administration. Jag skulle alltså vilja säga att utredningen inte kan arbeta förutsättningslöst om inte en enhetlig administration genomföres. Herr talman! Dagen är långt framskriden. Jag skall stanna här med de av mig gjorda kommentarerna.

Herr talman! Herr Levin har utomordentligt väl redovisat skälen för sin reservation, och jag kan helt instämma med honom.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

Herr talman! Vid behandlingen av det föreliggande utskottsutlåtandet nr 61 förelåg fyra motioner av vilka motionsparet I:903 och II: 1117 rörande hastighetsbestämmelserna tillstyrkts av utskottet. En av utskottets ledamöter, herr Levin, har avgivit en reservation, men innan jag framlägger synpunkter på denna ber jag, herr talman, att få framhålla att propositionen nr 160 i många avseenden tillfredsställt förväntade krav på förändringar. Så är fallet beträffande maximilängden som föreslagits till 24 m. Även om många ansett att maximilängden borde ha kunnat ökas ytterligare, så tycker jag att den föreslagna längden, 24 meter, under nuvarande förhållanden är ganska lagom avvägd. Låt mig sedan få säga några ord om herr Levins reservation. Jag vill då börja med att understryka vad reservanten anfört: »De av trafiksäkerhetsrådet utförda studierna har visat att omkörningsfrekvensen sjunker när hastigheten hos en långsamtgående fordonskombination höjs. Även antalet riskfyllda omkörningar minskar.» Vad jag nu citerat motsvarar, vad jag kan förstå, helt vad trafiksäkerhetsverket har anfört. Därefter säger reservanten att vissa fördelar från trafiksäkerhetssynpunkt sålunda kunde vinnas i det här hänseendet vid genomförande av motionsförslaget. Vad inte bara motionärerna utan även utskottet velat framhålla som det väsentligaste i den här frågan är att trafiksäkerheten förbättras, om likvärdiga, tunga fordonskombinationer får framföras med samma hastighet. Att det dessutom kan medföra ekonomiska förbättringar är ju bara att hälsa med tillfredsställelse. Reservanten framhåller vidare att trafiksäkerhetsrådet har funnit det olämpligt att föreslå någon ändring av hastighetsbestämmelserna för kombinationer med två eller flera släpvagnar. Man kan förstå att det kan vara så, men det är inte riktigt detta, som det är fråga om. Dragfordon med påhängsvagn har tidigare bedömts som ett fordon. Så skedde även 1962, när man höjde hastigheten från 50 till 70 km i timmen. Vad frågan nu gäller är om en dragbil med påhängsvagn och släpvagn skall få köra med en hastighet av 70 km i timmen liksom vanliga lastbilar med släpvagnar eller om den skall köra med endast 40 km i timmen. Utskottet har liksom motionärerna ansett att det är högst olämpligt och trafikfarligt — jag vill understryka trafikfaran — att lastbilar med i huvudsak samma storlek och tyngd skall framföras med så skilda hastigheter som det är fråga om i propositionen, nämligen 40 respektive 70 km i timmen. Får jag, herr talman, till sist citera vad departementschefen har anfört såsom motivering för sitt förslag om en höjning av maximihastigheten från 50 till 70 km/tim. »Trafiksäkerhetsrådet har principiellt utgått från att hastighetsgränserna bör vara så enhetliga som möjligt.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

Herr talman! I två motionspar — det gäller motionerna I:904 och II:1118 samt I:905 och II:1119 — har framförts förslag om att göra det möjligt att framföra lättare släpvagnar utan broms, t.ex. båttrailers, med en hastighet av 70 km/tim. För dem gäller för närvarande ingen fartbegränsning, men på grund av konstruktionen av den föreslagna förordningen skulle hastigheten för dessa från fri fart minskas till 40 km/tim. De är knappast berörda i propositionen. Endast länsstyrelsen i Stockholms län har yttrat sig om de tomma trailers som har fått en förbättring i regeringsförslaget. De lätta släpvagnarna med liten hjuldiameter är låga och har god stabilitet. De kan normalt inte, såsom utskottet förutsätter i slutet av utlåtandet, förses med bromsar. Denna fråga berör ett mycket stort antal ägare av småbåtar men även andra personer, som har nytta av att kunna ta små laster på sådana här släpvagnar. Det finns inte några belägg för att de är trafikfarliga på samma sätt som de stora landsvägståg man tidigare här talat om.

Den motiveringen skulle utskottet kunnat ha använt för att sätta hastigheten för små trailers till 70 kilometer, vilket är lägre fart än de nu har rätt att köra med. Det kommer att bli en svår motgång för många ägare av sådana trailers. I frågans nuvarande läge, när ingen reservation har avgivits i utskottet, skall jag naturligtvis inte ställa något yrkande, men min förhoppning är att departementschefen snarast möjligt inhämtar trafiksäkerhetsverkets yttrande om dessa små trailers och, om det blir posi tivt, medverkar till en ändring i denna del av vägtrafikförordningen. Det kan tilläggas att trafiksäkerhetsverket inte har hörts i denna fråga. Herr talman!

Herr talman! Herr Carlsson i Tyresö och jag har tillsammans med några partikamrater i första kammaren inlämnat ett motionspar om pressetiken, som ju väckt ett visst intresse inom pressens egna organisationer. Publicistklubben har anordnat en särskild debatt i frågan, och Pressfönstret i TV har ägnat frågan två program. Innan jag går vidare vill jag slå fast ett par saker för att det inte skall behöva bli något missförstånd. Pressfriheten är omistlig och det fria ordet en av demokratins hörnpelare; varje diktatur försöker ju värja sig mot den fria pressen. Jag har nyss varit i Östtyskland på Lutherjubileet och hade där ett samtal med en journalist. Jag frågade henne varför man inte kunde släppa in tidningar från t.ex. Västtyskland när östtyskarna inte kunde hindras att ta del av västtysk radio och TV. Svaret blev att det skrivna ordet kan ha betydligt svårare konsekvenser än det som förmedlas genom radio och TV och som går snabbt förbi. Det är alltså tydligt att vi som demokrater måste hålla hårt på pressfriheten och den nyhetsoch åsiktsförmedling den ger. Men detta innebär inte att pressen står utanför all kritik. Av dess egna representanter får man tyvärr den uppfattningen. Vi kan ta ett exempel: Tidningarna har ganska hänsynslöst kritiserat radio och TV, och de har haft sin självklara rätt att göra detta. När TV öppnade sitt Pressfönster utsattes det emellertid genast för stark kritik. Pressfönstret ansågs partiskt och osakligt; vederbörande tog inte reda på fakta och förstod inte pressens hårda och svåra arbetsvillkor. Detta kan vara riktigt, men den som följt pressen måste konstatera att inte heller den alltid förstår andras arbetsvillkor. Hur många socialvårdare i vårt land har t.ex. inte fått löpa gatlopp i pressen för sin handläggning av känsliga och besvärliga ärenden? Socialvårdaren befinner sig i den belägenheten att han av sekretesskäl inte kan försvara sig. Fakta som han har i sin hand är inte till för allmänheten, eftersom de berör enskilda människors förhållanden. Det hela gäller privatlivets helgd, som måste respekteras. Det är också frågan om privatlivets helgd som vi velat aktualisera genom våra motioner. I båda eftermiddagstidningarna och den kolorerade veckopressen frodas en glamourös titthålsjournalistik, som är närmast outhärdlig när man synar den närmare. »Kändisar» på skådebanan framställs som något slags playboys, och deras äktenskapsförhållanden ställs ut till allmänt beskådande. Därmed sprider denna press också en egendomlig föreställning om hur livet skall gestalta sig för gemene man. Från presshåll hävdas att »kändisarna» ingenting hellre vill än att bli omskrivna, och då är deras kärleksförhållanden troligen det mest intressanta. Men man måste fråga sig, om inte pressen också har ett ansvar. Om man studerar Publicistklubbens regler är de på den punkten fullständigt klara. Vissa grupper av människor är också särskilt utsatta för skriverierna. Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang påminna om pingströrelsens folk. Hur många skandalartiklar har det inte skrivits om dem! Jag vill inte påstå att de är utan fel, och det har säkert förekommit en del egendomliga affärer som det kan skrivas om. Det är inte detta som skall försvaras. Men när hela pingströrelsen blir ett lovligt byte måste man reagera. De flesta av dessa människor är enkla och hyggliga och offrar mycket för sin tro. Borde man inte i stället respektera dem? Nu pågår emellertid en intensiv debatt om pressetiken inom pressens egna organisationer, och jag håller med om att det vore bäst om man den vägen kunde lösa frågan. Publicistklubbens regler är också mycket bestämda och klara, och om de åtföljdes vore det inget större problem. Vad mera kan då göras för att så skall ske? Det ligger närmast till hands att ge Pressens opinionsnämnd en starkare position. Chefredaktör Anders Yngve Pers” motion i Publicistklubben om rätt för Pressens opinionsnämnd att utdöma böter har ju lett till att man skall utreda även andra frågor. Jag tror böternas effekt kan diskuteras; det finns annat som är värdefullare. Dit hör otivelaktigt att Pressens opinionsnämnd får initivativrätt eller att man inrättar en pressens ombudsman som erhåller ett slags åklagarfunktion och kan träda in i allmänhetens ställe och ta upp frågor av värde. En annan fråga som kan väckas — det har för övrigt redan skett — gäller en utvidgning av anmälningsrätten, så att inte endast den förfördelade utan även andra personer har rätt att klaga. Som motionär tror jag inte att man kan komma mycket längre just nu. Motionerna har väckt intresse och diskussion, och det ankommer i första hand på pressen själv att klara av dessa ting. Riksdagen har emellertid att slå vakt om privatlivets helgd, och om den inte respekteras, kan riksdagen inte gärna i längden stå overksam.

Jag har inget annat yrkande än utskottets, men jag har velat anföra detta till protokollet.

Herr talman! Tryckfriheten utgör självfallet en omistlig del av det demokratiska samhällsskicket, och vår motion syftar inte till att på någon punkt rubba detta förhållande. Våra motiv för motionen är att utvecklingen i pressen går mot ett allt större intresse för enskilda personer, vilket innebär ökade risker för att den enskilda individen skall komma i kläm. Genom den allt hårdare konkurrensen mellan de kvarvarande tidningarna skapas en utveck ling mot alltmer sensationella reportage, i vilka ofta den enskilda människan skjuts fram med stora rubriker. Dessutom medför tidningsdöden, varigenom det ju blir allt färre tidningar kvar, att möjligheterna till bemötande i en annan tidning minskar. Utskottet framhåller att det i första hand måste ankomma på pressen själv att vidta erforderliga åtgärder. Självfallet finns inga invändningar mot den huvudståndpunkten, men frågan är om viljan är tillräckligt stark. Det är där som tendensen för närvarande tyvärr inte är uppmuntrande. Det andra som utskottet framför av intresse är att Publicistklubben nu reviderat sina allmänna publiceringsregler och att utskottet därför förväntar en bättring. Ja, det kan man naturligtvis hoppas på, men jag vill understryka vad en av våra mest kända kvällstidningar skrev för en tid sedan: »Huvudanmärkningarna mot de nuvarande reglerna har just varit att de inte lämnat tillräckligt precisa besked. På praktiskt taget varje punkt har olika tolkningar stått öppna. Även i fortsättningen kommer samma risker och olägenheter att bestå, om det nya förslaget antas.» Herr Svensson i Kungälv berörde de reformer som man kan tänka sig utöver vad som gäller i dag. Jag skulle vilja precisera dessa i tre punkter. För det första har Pressens opinionsnämnd i dag icke någon egen initiativrätt. Jag tror att en sådan initiativrätt skulle vara av värde. För det andra kan man diskutera var denna initiativrätt skall läggas. För min personliga del tycker jag att det är principiellt riktigare att skapa en helt ny institution vid sidan av Pressens opinionsnämnd och att denna nya institution får möjlighet att ta initiativ. Sedan skulle dessa initiativ fortfarande som hittills bedömas i Pressens opinionsnämnd. För det tredje kan man med ett sådant system överväga, om Pressens opinionsnämnd i den nya situationen skall kompletteras med ytterligare representanter för allmänheten. Såsom en möjlig fjärde punkt kan man naturligtvis ta upp frågan om huruvida påföljden tillrättaläggande är tillräckligt eller om det bör övervägas också en påföljd i form av böter i förhållande till upplagans storlek.

Herr talman! Jag kan förstå att herr Carlshamre som redaktör och journalist håller ett sådant anförande som det han nu höll. Men jag blir litet mer betänksam när jag vet att han varit lärare på journalisthögskolan i Göteborg och då tydligen inför eleverna talat om hur bra den svenska pressen är.

Motionärerna har inte begärt någon lagstiftning, men alla måste ju förstå att vi är ytterst oroliga inför den »folkdomsmentalitet» som finns. Vi slår vakt om att rättegångarna inom det offentliga rättegåne väsendet sköts ordentligt, men i tidningarna får människor schavottera och löpa gatlopp nästan hej vilt utan att någon kan försvara dem. Jag tycker inte att det anstår pressen. Jag hoppas att vi får herr Carlshamres hjälp med att sanera på detta område. Vi har konstaterat att det pågår utredningar inom Publicistklubben och att Pressens opinionsnämnd kommer att få större resurser — jag tänker på de punkter som Ingvar Carlsson läste upp. Om de sätts i funktion kan man ju hoppas på en sanering. Publicistklubbens regler är mycket bra, och kan man få pressen att följa dem är saken ju inte mycket att diskutera.

Vi är tvärtom ganska hårdhänta på den punkten. Vad jag försökte säga var egentligen bara detta, att vi har en lag, en tryckfrihetsförordning och till den knutna förordningar och lagar med andra benämningar, som enligt svensk tradition medger en mycket stor frihet. Det är en utomordentligt värdefull tradition, som jag ser det. Vi har å andra sidan som komplettering till detta ett system av frivilligt antagna regler, vilkas efterlevnad — sådan den nu är — Öövervakas av organ som inte har någon annan makt än den pressen frivilligt har tillagt dem. Vad jag försökt få fram är att jag inte tror på möjligheten att mellan de där två fälten sätta in ett mellanled med någon sorts halvstatlig, halvjuridisk karaktär. Samspelet mellan lagen och de frivilliga åtagandena kan kanske bli bättre — jag hoppas att det skall bli mycket bättre än det är — men det blir rimligen inte bättre, om man kompletterar dessa eller inför ett konkurrerande element av någon sorts halvauktoriserad, halvstatlig, halvlaglig karaktär. Låt oss hålla oss till de två: lagen och de frivilliga åtagandena!
Herr talman! Jag vill för det första understryka vad herr Carlsson i Tyresö sade här i sitt inlägg, nämligen att det är klart att riksdagen har ett ansvar på detta område. Pressen talar ofta om att den är ombud för allmänheten. Det må ' vara riktigt, men det finns ombud som står över pressen, och det är självklart riksdagens ledamöter, och riksdagen kan inte gärna i längden se sådant som här påtalats försiggå utan att reagera. Vi har inte — det vill jag understryka — begärt någon lagstiftning i den form som herr Carlshamre talar om. Vad vi har begärt är att få en bättre efterlevnad av Publicistklubbens regler. Vidare vill jag säga med anledning av att herr Carlshamre fortfarande är lärare vid journalisthögskolan, att det vore bra, om han där utvecklade en starkare intensitet när det gäller pressetiken.
Herr talman! Jag skulle i stort sett kunna instämma i vad herr Svensson i Kungälv här anfört. Anledningen till att jag begärt ordet är närmast att jag har observerat att under den senaste tiden, i varje fall under sommarens lopp i år, har i vissa tidningar förekommit utförligt skildrade flyktförsök från länder bakom järnridån. Exempelvis har man beskrivit de dramatiska förhållanden, under vilka en östtysk smugglades ut i ett klädskåp. Vidare har skildrats flyktförsök i flygplan och i en sexspaltig tidningsrubrik omtalades att »även svärmor smet från öst till flyktingarnas bröllop». Exemplen kunde mångfaldigas. En publicitet av detta slag väcker självfallet stor uppmärksamhet och torde med all sannolikhet leda till skärpt bevakning i de länder, varifrån flyktförsöken företas. Även om utförligt skildrade dramatiska flyktförsök förvisso läses med stort intresse av allmänheten, ställer jag mig tveksam till om detta kan uppväga de negativa konsekvenser, liksom också det lidande, som publiciteten säkert kan medföra för många människor som är i färd med att planera flykt till annat land. Den skärpta kontroll, som otvivelaktigt blir följden av de i pressen beskrivna händelserna, måste försvåra möjligheterna för andra att företa liknande flyktförsök. För den läsande all mänheten bör det från nyhetssynpunkt vara tillräckligt med ett kort meddelande i stället för en utförlig skildring av en lyckad flykt. Jag är medveten, herr talman, om massmedias viktiga uppgift som nyhetsförmedlare, men i det här avseendet borde enligt min mening större hänsyn tas till det faktum, att en omfattande publicering kan vålla stor skada för många människor som befinner sig i länderna bakom järnridån. Det gäller närmast anhöriga till flyktingar och personer som planerar att fly. De synpunkter jag här gjort mig till tolk för har också åberopats vid de samtal jag haft med flyktingar som kommit till vårt land. Då jag, herr talman, anser att denna fråga är av principiell betydelse vore det enligt min mening av allra största värde om Publicistklubben i en rekommendation till landets tidningar kunde inskärpa vikten och behovet av en viss begränsning i fråga om detaljskildringar av flyktförsök. Alltför detaljrika reportage tjänar enligt min uppfattning endast ett syfte, nämligen att skapa sensation med förhållandevis litet nyhetsvärde.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

Jag vill gärna understryka den uppfattning som jag tyckte att herr Carlshamre till slut kom fram till i sitt resonemang, nämligen att förhållandet mellan lagen och det frivilliga åtagandet måste kunna bli bättre än för närvarande. Jag personligen — och jag vågar nog säga även utskottet i dess helhet — tror inte på någon lagstiftning i den meningen att en straffpåföljd för pressens vidkommande skulle vara önskvärd eller skulle kunna åstadkomma en förändring till det bättre på detta område. Nej, om det allmänna skall ingripa kan man tänka sig andra former, nämligen en offentlig genomlysning av den svenska pressen, så att man får fram en opinion eller en reaktion från allmänheten mot vissa pressorgan som inte följer de normer vi allmänt omfattar. Man kan också tänka sig att ställa krav på en bättre utbildning. Jag hoppas att den nu tillsatta presstödsutredningen skall kunna finna möjligheter att ge ett utökat stöd till utbildningen av våra journalister i framtiden. Herr talman! Jag avsåg inte att ta upp någon polemik, men jag vill ha klart utsagt att jag står på samma ståndpunkt som de övriga deltagarna i denna debatt i det att jag tror på frivilliga insatser framför en lagstiftning på detta område.
Herr talman! Detta är en vänlig debatt, och man behöver inte på något sätt känna sig som den som måste stå upp och försvara pressens frihet och slå tillbaka vilda attacker däremot. Det är ju inte så det går till i Sveriges riksdag — i varje fall inte i dag — och skönt är det, ty det är en ovanligt obehaglig situation när man tvingas till denna hårda försvarskamp. Det ligger liksom i sakens natur att alla som står upp till försvar för pressoch yttrandefrihet nästan alltid bemöts med exempel på hur den används på ett olämpligt sätt. Frågan blir nämligen aktuell och ställs på sin spets just när klandervärda ting har förekommit, och det är rätten att göra klandervärda ting som man ibland måste försvara. Vi har sluppit en sådan debatt här i dag. Jag skulle, herr talman, lätt kunna bidraga till katalogen över förlöpningar från pressens sida. Jag har en kanske större samling än de flesta, eftersom jag å dragande kall och ämbetets vägnar har följt pressens verksamhet under en rätt lång tid. Bland det som nämnts under debatten tycker jag ändå inte att man fått med de värsta förlöpningarna. Vi skall komma ihåg att kränkningarna av privatlivets helgd i samband med den nyfiket inträngande personliga journalistiken i den absoluta merparten av fallen sker med den omskrivnes goda minne och mycket ofta aktiva medverkan och på vederbörandes starkt uttryckta önskan. De motsatta fallen är trots allt undantagen — därmed inte sagt att de inte är beklagliga. Men det finns en annan företeelse som jag har sett exempel på under senare år och som jag tycker är betydligt värre. Det är när man ibland måste konstatera att en tidning själv skapar den mänskligt tragiska situation som den sedan skriver om. Jag tänker på händelser av typen förflyttning av barn från ett hem till ett annat efter samhällets ingripande.

Det är ruskiga ting, väl värda att anmärka på. Men ändå: det är någonting märkligt med vår tryckfrihetslagstiftning och hela vår tryckfrihetstradition. Man kan säga att grundtonen i all världens presslagar är att försöka skapa ett skydd för samhället mot pressen. Grundtonen i den svenska tryckfrihetslagstiftningen sedan 200 år tillbaka är den motsatta: att skapa ett skydd för pressen mot samhället. På den punkten — det är något drastiskt uttryckt men det är faktiskt riktigt är vi unika i världen, och det är en tradition som har varit utomordentligt värdefull och som vi måste slå vakt om. Här är heller ingen attack mot pressfriheten i den meningen på gång.

Det finns en passus i utskottets utlåtande — ett avsnitt där motionernas innehåll refereras — som skulle kunna inge vissa farhågor. Utskottet skriver: »De» — dvs. motionärerna — »hemställer att den kommitté, som på riksdagens framställning tillsatts — efter motionernas avlämnande — för att utreda vissa frågor rörande pressen, skall få i uppdrag att även överväga möjligheterna att upprätthålla pressetiska krav.» Då är jag en aning oroad. Utskottet tar inte med ett ord upp tanken, och jag vill gärna tro att det är medvetet som utskottet lämnat uppslaget obeaktat. Herr Adamsson gav uppslaget en ytterligt ofarlig innebörd när han knöt det till utbildningen och sade sig hoppas att samhället skall genom ett stöd till pressen kunna främja en bättre utbildning. Men detta behöver man inte gå vägen över någon pressutredning eller över presstöd av något slag för att nå. Det är samhället, det är staten som svarar för journalistutbildningen. Den har vi verkligen här i riksdagen omedelbart och direkt möjlighet att, om vi så önskar, förbättra. Herr Adamsson tycktes ju tro att det hjälper med bättre resurser, och det gör det sannolikt i vissa stycken. Men det kan inte vara detta motionärerna åsyftat. Jag skulle vilja vara förvissad om att man inte åsyftat ett ekonomiskt stöd till pressen, som skulle kunna brukas i sanktionssyfte. Jag menar att det stöd som utgår till en eller flera tidningar, som av någon eller några — det är här vi kommer in på osäker mark — inte närmare definierade myndigheter och personer skulle befinnas inte riktigt hålla måttet, skulle kunna dras in. Vi skulle få en sorts kvalitetscensur — kanske någonstans i kanslihuset. Människor och myndigheter skulle bestämma: Det här är en fin tidning, den skall få mycket stöd; det här är mindre fin tidning, den skall få mindre; det här är en riktigt usel tidning, den skall inte få något stöd alls. Det är precis den sortens agerande från samhällets sida som lagstiftarna velat förhindra med vår tryckfrihetsförordning. Allting skall vara klart. Utan stöd i tydlig lag, står det, får ingen ställas till ansvar för brott mot tryckfrihetsförordningen. Tydligheten och klarheten har man verkligen eftersträvat. Tillrättaförandeformer, sanktioner och påföljder som går utanför en strikt och klar lag och en noga utformad lagtillämpning skulle vara utomordentligt farliga. Jag vill gärna tro att det inte är något åt det hållet som motionärerna åsyftar.

Herr talman!
Herr talman! Den proposition som vi nu skall behandla innehåller ett mycket invecklat system för en ny beskattnings: form. Propositionen lämnades till riksdagen först den 8 november i år. Sålunda kunde t.ex. endast 24 timmars reservationstid beviljas för detta ärende för att det över huvud taget skulle hinna fram till riksdagen i dag. Försök att skjuta upp denna fråga till nästa år för att få tid till en mer noggrann granskning av denna invecklade lagstiftning har gjorts, men det blev inte möjligt att nå enighet därom.
Jag frågar mig på vilken sida herr Carlshamre har vaknat i dag den 13 december. föreslås vara skattepliktig även om fastigheten förvärvats genom arv, testamente eller gåva eller på jämförligt sätt utan vederlag.
Utskottsmajoritetens skrivning visar också tydligt att denna tekniska granskning hade varit behövlig. Det är därför, herr talman, nödvändigt att riksdagen i fortsättningen kräver att regeringen i större utsträckning visar förståelse för riksdagsarbetet och riksdagens arbetsförhållanden och inte så sent som skett beträffande detta ärende lägger fram propositioner av betydande omfattning.
Har fastigheten innehafts mindre än två år skall liksom nu hela vinsten beskattas. Har fastigheten innehafts två år eller längre föreslås 75 I av vinsten vara skattepliktig.
Det torde inte ha rått delade meningar om att s.k. oförtjänt markvärdestegring i någon form bör vara föremål för beskattning. De otaliga utredningar som företagits och inte lett till något resultat visar emellertid hur svårt problemet är och hur omöjligt det är att försöka fastställa vad som menas med oförtjänt markvärdestegring. I allmänhet avser man sådan värdestegring på fastigheten som uppstått genom samhällets insatser.
förbättringskostnader som uppgått till mer än 3000 kr. omräknas efter det allmänna prisläget när avyttringen sker. Omräkningen skall ske med ledning av en indexserie, grundad på konsumentprisindex och levnadskostnadsindex med år 1914 som basår.
Å andra sidan kan givetvis icke nominella vinster på grund av penningvärdeförsämringen eller genom åtgärder som fastighetsägaren själv har vidtagit för att förbättra fastigheten, såsom t.ex. ett uppdrivande av avkastningen på en jordeller skogsegendom, anses vara en oförtjänt värdestegring. Svårigheterna att finna ett system som tillgodoser dessa principer har medfört att de tidigare utredningarna inte har lett till något beslut. Markvärdekommittén, som bestod av representanter för de olika politiska inriktningarna, enades om ett förslag, som nu har legat till grund för propositionen. På väsentliga punkter föreligger dock ändringar. Problemet med inflationsvinsterna synes på ett nöjaktigt sätt ha lösts genom en anknytning till konsumentoch levnadskostnadsindex. Naturligtvis kompenserar detta inte helt penningvärdeförsämringen, i varje fall inte om man ser till utvecklingen inom byggnadsproduktionen, men det är nog inte möjligt att åstadkomma en annan godtagbar lösning. Det är emellertid tillfredsställande att problemet med penningvärdeförsämringen äntligen har fått göra sitt intåg i svensk skattelagstiftning. Genomförandet av en beskattningsform som den nu föreslagna kräver givetvis en viss försiktighet. Skatten avses ju träffa bara den mark som ligger inom städer och samhällen, men dessa utgör en obetydlig del av vårt land.
Möjlighet till uppskov med realisationsvinstbeskattningen föreslås vid expropriation eller tvångsöverlåtelse och när överlåtelsen är ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering. Förslag till bestämmelser härom avses skola framläggas senare.
Någon egentlig utredning om verkningarna av den nya skatten för den övervägande delen av marken, jordoch skogsfastigheterna, föreligger inte. Detta har föranlett bevillningsutskottet att i anledning av motioner påyrka beaktandet i det fortsatta utredningsarbetet av att fastigheter kan ha ökat i värde genom bättre avkastning.
Vidare föreslås möjlighet för rörelseidkare som avyttrar fastighet i rörelsen att erhålla avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till återanskaffningsfond.
Vi har i högerpartiets motioner framställt krav på ytterligare utredningar om = realisationsvinstskattens utformning. Särskilt angeläget är att uppmärksamhet riktas mot skogsskattelagstiftningen, då även den växande skogen medtas i den föreslagna realisationsvinstbeskattningen.
Fonden skall kunna användas för avskrivning på byggnad som anskaffas i stället för den avyttrade fastigheten. I propositionen föreslås också vissa regler angående beskattningen av tomtrörelse.
Övervägande bör även göras om huruvida inte skatten bör vara proportionell och eventuellt kunna tillfalla kommunerna. Om vi skall ha kvar den nu föreslagna formen, kräver logiken att förlustavdrag får göras på alla former av inkomster. Framför allt är det angeläget att vi söker se till att skatten icke får retroaktiva verkningar. Stora risker härför föreligger givetvis, då det fastslagits att ingångsvärdet skall vara priset vid närmast föregående onerösa köp. Med tanke på alla våra gamla släktgårdar är det givetvis svårt att fastställa detta värde.
De föreslagna reglerna avser att klargöra när tomtrörelse föreligger i beskattningshänseende.
Jag ser det därför som synnerligen olyckligt, om man nu skulle skapa ytterligare svårigheter när det gäller att bevara dessa gårdar inom släkten. Svårigheter att frambringa bevis på förbättringar som har gjorts för flera årtionden sedan blir ett stort problem. Det är därför av vikt att myndigheterna visar stor generositet vid sin bedömning.
eller när förvärvet avsett fastighet som enligt fastställd stadsplan eller byggnadsplan är avsedd för bebyggelse.
Ingen fastighetsägare har väl kunnat drömma om att sådana gamla handlingar någonsin skulle komma att få någon betydelse, och därför har dessa inte sällan bränts. Vidare ger inte alltid taxeringsvärdena ett riktigt utslag — detta gäller inte minst skogsfastigheter — då en helt ny metod kom till användning så sent som år 1957.
I övrigt skall tomtrörelse anses föreligga om den skattskyldige under tio kalenderår avyttrat minst 15 byggnadstomter.
Visserligen innehåller propositionen alternativregler, men högerpartiet anser inte att dessa är tillräckliga. Därför föreslår vi en ny regel som innebär rätt att använda 1965 års taxeringsvärde, förhöjt med 50 procent, som ingångsvärde.
De nya reglerna föreslås bli tillämpliga på avyttringar som äger rum fr.o.m. den 1 januari 1968.
Enligt en alternativregel skall den som har innehaft fastighet mer än 20 år äga rätt att räkna 150 procent av dess taxeringsvärde 20 år före avyttringen. Med hänsyn till att fastighetstaxering endast förekommer vart femte år — den senaste taxeringen företogs först åtta år efter den närmast föregående — uppstår stora orättvisor till den skattskyldiges nackdel vid en tillämpning av denna regel. Det taxeringsvärde som vederbörande sålunda får använda kan alltså vara fastställt flera år före det år som man får räkna såsom ingångsår. Orättvisan framstår som särskilt markant, om förbättring har gjorts under åren mellan fastighetstaxeringen och det år som ligger 20 år före försäljningen. En dylik förbättringskostnad får då inte tilläggas, och man har heller inte kunnat ta hänsyn till denna vid fastighetstaxeringen, alldenstund den då inte var utförd. Rimligtvis bör också det indextal som gäller för taxeringsåret få an vändas, och vidare bör även 3 000-kronorsavdraget få utnyttjas under de år som ligger mellan taxeringsåret och 20 år före försäljningen. Högerpartiet har ställt detta yrkande i sin partimotion, och vi har sedan fullföljt det i en reservation. Förslaget innebär att ett schablonavdrag om 3 000 kronor per år får tilläggas inköpsrespektive taxeringsvärdena under innehavstiden. Förutsättningen härför är dock att å fastigheten finnes bostad. Däremot berättigar inte flera bostäder till högre tillägg. Då förbättringskostnader under 3 000 kronor inte får tilläggas, kräver emellertid rättvisan att hänsyn tas till förekomsten av fiera bostäder på samma fastighet. Högerpartiet föreslår i sin partimotion att 1 000 kronor per bostad utöver en får tilläggas vid beräkning av ingångsvärdet. Det är givet att en så genomgripande skattelagstiftning som den nu föreslagna kräver lång övergångstid, och den uppfattningen hade också utredningen. Den föreslog en övergångstid på två år för de fastigheter som nu är helt fria från realisationsvinstbeskattning, nämligen de som innehafts i minst tio år eller som har förvärvats genom arv eller gåva. När sådan fastighet senare avvecklas skulle taxeringsvärdet höjas med 100 procent och vidare skulle ett tillägg på 40 000 kronor få göras. Högerpartiet anser att detta utredningens förslag också bör komma med i den nya författning som vi nu går att anta, vilket också föreslås i en reservation som vi har avgivit. Propositionen föreslår att den nya skatten skall träda i kraft den 1 januari 1968.

Vad nu sagts får icke föranleda att realisationsvinst beräknas lägre eller att realisationsförlust beräknas högre än enligt reglerna i detta moment.
Ansökan om lagfart behöver dock enligt gällande lag inte göras tidigare än tre månader efter köpet i städerna och sex månader på landsbygden. Detta förslag innebär sålunda en klar retroaktiv beskattning.
Bestämmelserna i detta stycke gälla endast om sådan fastighet utgör bolagets eller föreningens väsentliga tillgång.
Rättssäkerheten kräver att så länge en lag gäller och ingen annan ny lag har antagits av riksdagen, så är det detta människorna har att rätta sig efter.
De gälla dock icke vid avyttring av aktie i sådant bostadsaktiebolag eller andel i sådan bostadsrättsförening som avses i 24 §8 3 mom., om avyttringen avser endast rätt till viss eller vissa men ej alla bostadslägenheter i fastigheten.
Visserligen har motionens yrkande ändrats i utskottet i någon mån, nämligen i så måtto att med lagfartsmyndighet jämställs annan myndighet, t.ex. lantbruksnämnd eller lantmäteriförrättning, men det är förvånande att hela den socialdemokratiska delen av utskottet givit sin anslutning till denna motion. Regeringen anser enligt propositionen att ikraftträdandet i dess helhet bör ske först den 1 januari 1968. Jag kan försäkra regeringen om att den på den punkten kommer att få fullt stöd från de övriga partier som är representerade i utskottet.

Den socialdemokratiska motionen syftar nämligen till att offra en viktig rättssäkerhetssynpunkt. Det skulle vara förvånande om man under de dagar som gått sedan denna proposition framlades i riksdagen den 8 november ändrat uppfattning.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

Herr talman! Den kapitalvinstbeskattning som vi nu behandlar finner vi från folkpartiets sida vara en önskvärd reform på skatteområdet. I princip godtar vi denna reform men med vissa justeringar. De ändringar som vi vill ha i lagstiftningen innebär ingen lättnad i fråga om skatteuttaget, utan det är enbart fråga om sådana ändringar som fordras för att skattebelastningen skall bli så rättvis som möjligt. Det tidigare förhållandet att skattefrihet inträtt efter tio års innehav av fastighet har varit stötande, och alltför många har reagerat mot detta, då alla andra inkomster har blivit beskattade fullt ut. Det är bara att beklaga att en sådan lagstiftning inte funnits tidigare. Under den senaste tiden har det förekommit alltför många fall då man verkligen kan tala om oförtjänta vinster som gått helt fria från beskattning. Regeringen har känt till dessa förhållanden och man kan inte säga att utvecklingen inte har kunnat förutses, då vi länge haft en koncentration av bebyggelse i tätorter och därigenom skapat underlag för höga markpriser. I den politiska debatten har denna sak ofta påtalats, men ingen ändring har föreslagits. Då nu ett förslag föreligger, hälsar vi detta med tillfredsställelse. För kommunernas del har den tidigare lagstiftningen varit hindrande då det gällt att förvärva mark, beroende på att ingen har velat sälja förrän han innehaft marken i tio år. Orsaken till detta har varit att man önskat slippa betala skatt. Den nu föreslagna lagstiftningen kommer att underlätta kommunernas möjligheter att skapa markreserver, vilket är ett villkor för att de boende skall få hyror som inte belastas av alltför höga markpriser. I detta sammanhang är det nödvändigt att kommunerna får ett skäligt utrymme på kapitalmarknaden. Vill man att kommunerna skall hålla sig med nödvändiga markreserver, får man också se till, att de får möjlighet att förvärva mark, och ställa tillräckligt kapital till förfogande härför. Eljest är det fullkomligt meningslöst att tala om att kommunerna skall hålla markreserver för att undvika alltför stora toppar i markpriserna. Lägger man hinder på sådant sätt att de inte kommer åt kapitalet, är det inte stor mening med att tala vackert om reserverna. Beskattning av kapitalvinst är en fråga som inte endast berör det område som vi nu behandlar; en samordning av beskattningen är nödvändig för att denna skall bli så neutral som möjligt. Andra kapitalvinster bör därför samordnas med denna beskattning och hela komplexet utredas för att inte skatten skall få en styrande effekt. I olika sammanhang har vi tidigare påpekat att vinster som uppstår genom penningvärdeförändringen egentligen inte är några vinster och därför inte bör beskattas. Nu anser vi att nödig hänsyn har tagits härtill i förslaget, och på den punkten är vi alltså fullt nöjda. Då förslaget i stora drag kan anses rimligt och rättvist har folkpartiets representanter i utskottet inte kunnat biträda andra yrkanden än sådana som rättar till en del felaktigheter. Vi har inte ansett oss kunna stödja sådana förslag som innebär en favorisering av inkomster av kapitalvinster. Vi anser att det skulle vara orättvist mot andra skattebetalare. Därför har vi inte kunnat stödja de yrkanden i de motioner och reservationer som föreslår en lättnad i dessa avseenden. På en punkt kan vi dock inte dela utskottets mening; vi vill inte ge lagstiftningen retroaktiv verkan. Jag skall nu övergå till yrkandena i de reservationer som undertecknats av folkpartiets representanter i utskottet.

Utskottsmajoriteten har inte velat tillstyrka detta och hänvisat till departementschefen, som säger att beskattningen senare bör överses och samordnas i belysning av gjorda erfarenheter. Man vet emellertid redan nu, och det framgår av propositionen, att beskattningen inte blir neutral ur kapitalplaceringssynpunkt. Aktievinstbeskattningen t.ex. harmonierar inte med den skattelagstiftning som vi nu behandlar. Vi anser det inte nödvändigt att vänta på något som man redan nu vet inte blir tillfredsställande. Därför anser vi att en utredning snarast bör tillsättas som kan ge förslag till lösningar av denna komplicerade fråga. Den är så svår att en utredning förmodligen skulle behöva ganska lång tid för att lösa dessa problem. Att skjuta frågan ifrån sig, som utskottet gör, och säga att vi skall vänta och se vilka erfarenheterna blir tycker jag är alltför lättsinnigt. Vi anser att skatten inte får vara styrande så att den åstadkommer kapitalplaceringar som inte är önskvärda ur samhällets synpunkt. I reservationen 5 föreslår vi att en ytterligare alternativregel införes som underlättar beräkningen av skattepliktig vinst. Förslaget avser främst de mindre fastighetsaffärerna, och vi vill begränsa regeln till att gälla fastigheter som har ett högsta taxeringsvärde av 150 000 kronor och innehafts i mindre än 20 år. Denna regel är en övergångsregel och kommer om 20 år att bli överflödig. Då ersätts den av den regel som föreslås i propositionen. Under en övergångstid skulle den emellertid underlätta en del bedömningar. I många fall kan det bli stora utred ningssvårigheter, och med denna regel skulle förfarandet underlättas för både taxeringsmyndigheterna och de skattskyldiga. Regeln innebär att 1968 års taxeringsvärden skall ligga till grund och de skall få uppräknas till 150 procent. Nu hade vi ju fastighetstaxering 1965. Det betyder att tillägget på 3 000 kronor om året enligt huvudregeln inte får ske mellan 1965 och 1968. Detta gör att dessa 150 procent inte slår igenom fullt så hårt. Vi tror att den av oss föreslagna regeln i många fall verkar rättvisare än den departementschefen föreslagit beroende på att den gör det möjligt att utgå från mer realistiska taxeringsvärden. Genom att komplettera förslaget med denna ytterligare alternativregel skulle man komma ifrån orimlig beskattning på fastigheter som gått från föräldrar till barn. De fastigheterna har tidigare ofta haft mycket lågt taxeringsvärde, och försäljningarna har av naturliga skäl skett till relativt låga priser. Med denna lagstiftning syftar man inte alls till att straffa dem som gör sådana försäljningar; det är ju fullt legitima transaktioner. Därför bör vi ha denna alternativregel, så att dessa människor inte drabbas av en beskattning som man inte åsyftat. Genom begränsningen till förhållandevis små fastigheter kommer regeln helt att stå i överensstämmelse med propositionens anda, eftersom lagförslaget inte åsyftar annat än beskattning av större markvinster. I reservation nr 7 begär reservanterna »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära förslag till riksdagen att vinst, som uppkommer vid försäljning av villa på grund av ägarens flyttning från orten, inte skall beskattas om han inom viss tid på den nya orten köper ny bostadsfastighet». Till detta förslag har utskottet ställt sig kallsinnigt. Utskottet säger: »Att mera betydande vinster vid försäljning av fastigheter i vissa tätortsområden blir föremål för beskattning är en följd av de markpolitiska strävanden, som utgjort målsättningen vid beskattningsreglernas utformning. Eftersom en villaägare vid försäljning i anledning av flyttning inte annat än undantagsvis drabbas av beskattning, som hindrar honom från att anskaffa en annan likvärdig fastighet på den nya bostadsorten, har varken markvärdekommittén eller departementschefen ansett speciella undantagsregler erforderliga i reinvesteringsfallen.» I detta land förekommer det en ganska stor omflyttning av folk mellan olika expanderande orter. 'Om en person måste flytta och då säljer sin bostad, får han en vinst som blir beskattad. På den nya orten köper han en likvärdig fastighet, för vilken han troligen får betala ungefär samma pris som han fått för den villa han sålt. I sådant fall har ju vederbörande inte gjort någon som helst vinst. Han har bara flyttat och fått en likvärdig bostad. Med de föreslagna reglerna, som utskottet alltså anser vara riktiga, får vi här en beskattning inte på en vinst utan på det förhållandet att vederbörande flyttar; i realiteten är det flyttningen som sådan som beskattas. En sådan skatteregel måste begränsa arbetsmarknadens rörlighet. Utskottsmajoriteten säger att det inte kommer att röra sig om så många fall. Varken utskottet eller vi reservanter vet hur många fall det kan bli fråga om. Vi har dock en ganska stor omflyttning av arbetskraft. Det gäller i stor utsträckning kvalificerad arbetskraft som flyttar från den ena expanderande orten till den andra. Det är folk i karriären som av naturliga skäl måste flytta från den ena platsen till den andra. Det kan väl inte vara meningen, att man med en skattelagstiftning skall motverka sådana flyttningar, som ur samhällets synpunkt måste anses vara i allra högsta grad önskvärda. Detta gäller naturligtvis inte folk som flyttar därför att det på den tidigare orten förekommit t.ex. drifts nedläggelser. På dessa orter sjunker fastighetsvärdena, och där uppstår inga problem, utan det gäller den arbetskraft som flyttar från expanderande orter. Med de sammanläggningar av företag som sker på löpande band lär väl inte omflyttningarna få mindre omfattning utan snarare större. När det gäller sådan här reinvestering av kapitalet vill vi att man skall få uppskov med beskattningen tills man hunnit skaffa sig den nya fastigheten. Är det så att vederbörande inte skaffar sig en ny fastighet är det vår uppfattning att han skall beskattas i vanlig ordning. Utskottet säger att detta drabbar en mindre grupp. Men orättvisan är ju lika stor för det! Om det är fler eller färre människor som kommer i kläm är väl inte det avgörande, utan det avgörande måste väl vara att detta är en beskattning som inte är rättvis och som inte svarar mot andemeningen i propositionen. I reservation nr 8 har vi föreslagit att förordningen om ackumulerad inkomst med viss begränsning skall gälla i fråga om realisationsvinst vid försäljning av fastighet. Jag skall, herr talman, inte ta upp den saken; herr Sterne kommer att utveckla våra synpunkter på denna fråga, varför jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen. Vidare har vi borgerliga ledamöter avgivit en gemensam reservation, nr 10, i vilken vi vänder oss mot en sådan skärpning av bestämmelserna när det gäller ikraftträdandet av förordningen som utskottsmajoriteten föreslagit. Den motion som utskottet tillstyrkt har till syfte att komma till rätta med försök till undvikande av framtida beskattning. De föreslagna bestämmelserna skulle med andra ord hindra skatteflykt. Motionärerna har otvivelaktigt rätt i att sådana transaktioner som motionen avser skett — i vilken omfattning vet man däremot inte. Skulle sådana transaktioner som äger rum enbart för att man skall undgå skatt kunna stoppas, så skul le jag ge motionärerna mitt fulla stöd. Men de regler som utskottet föreslår är inte tillfredsställande, då de även får verkningar på fullt legala affärer som inte tillkommit för att möjliggöra skatteflykt. Man får väl anta att denna problematik uppmärksammades av finansministern då propositionen skrevs. Det vore intressant att höra finansministerns syn på problemet. Att man i propositionen inte föreslagit några begränsningar tyder på att man inte kunnat finna några tillfredsställande regler för att skilja legitima transaktioner från mindre önskvärda. De regler som utskottsmajoriteten föreslår stoppar skatteflykt i sådana fall då transaktionerna skett efter den 8 november, men samtidigt vill man införa en retroaktiv bestämmelse vilket skulle drabba fullt 1egitima affärer. Detta är högst otillfredsställande, och jag kan därför inte biträda utskottsmajoritetens förslag. Man kan säga att syftet — att komma åt skattesmitare — är gott, men detta får inte ske med hjälp av en orättvisa mot andra grupper som då blir oskyldigt straffade. Det allvarliga i bestämmelsen är alltså att den inte endast drabbar legitima affärer som gjorts efter den 8 november, utan genom att bestämmelsen föreslås bli retroaktiv kommer den även att drabba legitima affärer som gjorts långt tidigare. Den 8 november är senaste dagen för inlämnande av lagfartshandlingar eller andra handlingar som kan styrka att affären gjorts ett tidigare datum. Vi vet ju att det brukar gå åtskillig tid mellan köp och lagfart. Fastighetsaffärer som gjorts redan under första halvåret kan alltså komma att drabbas. De transaktioner som gjorts för att undgå skatt är gjorda av en kategori som i regel vet att skydda sig bättre. De som inte haft detta syfte har förmodligen aldrig tänkt på att vidta åtgärder för att skydda sig, och de skulle därför drabbas orättvist. Man får anta att många fastighetsöverlåtelser inom familjer där son efterträder far bara blivit liggande trots att uppgörelse verkligen skett långt tillbaka i tiden. Med anledning av den skatt som kommer att träda i krafi 1968 har därför regelrätta köp gjorts för att man inte skall drabbas av denna beskattning; om köpen görs efter 1968 föreligger det i en del fall risk för att de skall bli beskattade. De har haft möjlighet att i fråga om en gammal uppgörelse skriva erforderlig köpehandling, men de har förmodligen i många fall inte kommit sig för att inlämna nödiga handlingar till myndigheterna. Därför kan man väl säga att det förslag som nu ligger på riksdagens bord slår blint och utan urskillning. Jag anser att man inte kan lösa detta problem på det sätt som utskottsmajoriteten föreslår, utan att det blir allvarliga skadeverkningar. Det är uppenbart, att om man i utskottet hade kunnat finna en lösning som inneburit, att man kunnat komma åt dem som gör transaktionerna enbart för att undgå skatt i en framtid, så skulle det inte ha varit någon svårighet att i utskottet vinna full enighet om den saken. Men på grund av att det genom vad som här föreslås skapas orättvisor för andra grupper, anser vi reservanter, att man faktiskt får svälja förtreten, att en del kan dra otillbörlig nytta av bestämmelserna, för att inte skada andra som har gjort legitima affärer. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation, nr 10. Vi har även avgivit en reservation nr 11. I denna reservation har vi begärt att Kungl. Maj:t ålägger länsstyrelserna att lämna uppgifter om vilka regler som gäller för beskattning vid fastighetsförsäljning. Bestämmelserna kan för den skattskyldige vara rätt krångliga, och många säljare av fastighet står helt främmande för vilka regler som gäller. Vi avser ej att länsstyrelserna skall vara den skattskyldige behjälpliga med några uträkningar utan endast stå till tjänst med att besvara frågan om vilken metod som kan vara tillämplig. En sådan uppgift kan för länsstyrelserna ej vara betungande och bör därför ingå i den sedvanliga serviceskyldighet som samhället bör ge. Om den skattskyldige i tid får veta reglerna, så kan man med detta också undvika framtida besvär, när taxering skall ske i anledning av en försäljning. Jag tror att man skulle ha mycket stor nytta i framtiden av att tid ägnas åt att lämna dessa kortfattade upplysningar. Det skulle enligt min mening innebära en rent personalbesparande åtgärd, om länsstyrelserna fick lämna sådana upplysningar. I utskottsbetänkandet föreslås en del ändringar av klarläggande karaktär. Bl. a. finns det en motion av herr Jönsson i Ingemarsgården, II: 1128. Utskottet har biträtt motionärens yrkande. Det innebär bara ett klarläggande av innebörden i propositionen, så att det blir klarare hur den skall tolkas på denna punkt. De reservationer som jag har berört innebär, att vi från folkpartiets sida vill ha vissa ändringar i utskottsförslaget. Vi anser att utskottsmajoritetens förslag inte blir rättvist för den skattskyldige på vissa punkter, och som vi uppfattar propositionen skall beskattning ske av den verkliga kapitalvinsten. Våra förslag innebär därför ingen uppmjukning av beskattningen, utan man tar endast bort sådana bestämmelser som skulle medföra orättvisor och som skulle få sådana följder som inte är avsedda med denna typ av beskattning. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2, 5, 7, 8, 10 och 11.

Herr talman! Av de föregående talarna har reservationernas innehåll här redovisats, och vi från centerpartiet har också anslutit oss till en hel del av dessa reservationer. Jag skall be att få åter komma till de yrkanden som vi slutgiltigt har att ställa. Kungl. Maj:ts föreliggande proposition, nr 153, har ju tillstyrkts i princip av ett enhälligt bevillningsutskott i dess betänkande nr 64. Man kan väl i stort sett säga att det är en bra proposition, vilket ju också var förutsättningen för det principiella stöd som den fått. I detta fall bör man kanske instämma med den tidning som när propositionen lämnades fällde omdömet att det enda felet med propositionen vore att den kommit för sent, ty detta är nog en ganska allmän uppfattning. Markvärdekommittén var ju enhällig i sitt betänkande, och finansministern har ju i propositionen i allt väsentligt följt kommitténs förslag, men nu har det gjorts vissa avvikelser från denna. Jag utgår ifrån att det ingalunda, vare sig nu eller tidigare varit Kungl. Maj:ts mening att så skulle ske.

Söker vi nu efter orsakerna till de senaste årens kraftiga markvärdestegringar, eftersom det ju är dessa vi vill motverka med de föreslagna åtgärderna, torde det kunna pekas på en hel del olika men samverkande faktorer. Det är inte bara förbättringar på hus och fastigheter som medverkat till värdestegringarna. Den okontrollerade kommunala markinköpspolitiken, konkurrensen mellan kapitalstarka enskilda och offentliga spekulanter samt den av inflationen åstadkomna jakten efter realvärden har sin stora betydelse i detta sammanhang. Det har på vissa håll gjorts gällande att det är jordoch tomtjobbare som ensamma varit drivkrafterna i denna utveckling.

Som regel är det inte säljaren som bestämt priset utan köparen, och detta på grund av den långa kö av spekulanter som pressat priserna i höjden. I denna spekulationskö figurerar många olika slags spekulanter. Där återfinnes bland andra kommuner, domänverket, kyrkan, akademier, kapitalstarka grosshandlare, direktörer och skådespelare, och då kan man inte förundra sig över att jordvärdestegringen skett i den här takten. Att utvecklingen på detta område kunnat få denna omfattning torde till väsentlig del sammanhänga med den uppluckring av jordförvärvslagen varom riksdagen tidigare fattat beslut liksom också med upphävandet av förvärvstvånget för kommuner samt liberaliseringen av bolagsförbudslagen. Den uppluckring av förvärvsbestämmelserna som gjorts har givit spekulationsraseriet fritt spelrum. Jordbrukarnas tidigare förmånsställning i jordförvärvslagen ansågs vara ett alltför stort privilegium för bönderna och avskaffades därför. I stället överflyttades privilegiet till kommuner och kapitalstarka privata spekulanter, som har förvaltat förmånen på sådant sätt att samhället nu med en ny lagstiftning måste skydda sig mot följderna. Det gäller, med andra ord, att skapa en lag, som skyddar samhället för konsekvenserna av tidigare begångna misstag. ligt emot förslaget om en uppmjukning av förvärvstillståndslagen när det gäller såväl enskilda som personer och bolag. Men den omständigheten att vi bromsade då innebär ingalunda att vi i dag är ovilliga att medverka till att försöka stävja de krafter som med det tidigare beslutet släpptes lösa. Hur ser det då ut nu på fastighetsmarknaden, speciellt då det gäller jordoch skogsfastigheter? Jo, priserna har trissats upp så att nu bara kommuner, kapitalstarka personer samt diverse kommunala och statliga förvaltningsorgan kan köpa jord och skog. Jordbrukare som önskar förvärva tillskottsjord till sina ofullständiga jordbruk tvingas betala priser, som ur räntabilitetssynpunkt måste sägas vara direkt oförsvarliga. Det går visserligen att få lånegaranti av lantbruksnämnderna, men den som med nuvarande produktpriser och i konkurrens med kommuner och andra kapitalstarka intressen lånar pengar till jordförvärvet gör obönhörligen framtiden till ett livslångt ränteslaveri. Riksdagen har själv genom tidigare beslut verksamt bidragit till denna utvecklingsprocess. Man har tidigare talat om att skapa en fri marknad för jordoch skogsfastigheter, och nu har man lyckats därmed. Herrarna har faktiskt blivit bönhörda över hövan. Det beslut riksdagen fattat angående jordförvärvslagen — vilket beslut fattades i strid mot centerpartiets bestämt uttalade uppfattning — innebar en kraftig liberalisering som släppte jordoch tomtspekulationens krafter lösa. Med de uppkomna resultaten för ögonen finner jag det inte förvånande om man nu inom regeringen och på andra håll, där man lämnat sin medverkan till denna utveckling, har vaknat till medvetande om de misstag som tidigare begåtts. Nu måste man med skatteinstrumentets hjälp försöka vrida klockan tillbaka. Hur det skall gå till är emellertid inte jag mannen att bedöma. På socialdemokratiskt håll har man nu också blivit så ångerköpt att man motionsvägen har försökt komma tillbaka till en tidpunkt som ligger längre tillbaka än vad avsikten varit i propositionen. Man vill, med andra ord, ha en retroaktiv beskattning för sådana köp. Men där kan vi inom centerpartiet av principiella skäl inte medverka. Bevillningsutskottets betänkande nr 64 har från vår sida i allt väsentligt kunnat godtas; endast några smärre justeringar har reservationsvis framförts. Detta ställningstagande byggde emellertid på den kungl. propositionens innehåll, där det inte förekommer någon sådan retroaktivitet som senare i en socialdemokratisk motion föreslagits beträffande värdestegringsskatten. Denna retroaktivitet har sedan införts i utskottsmajoritetens utlåtande — om det nu kan kallas så. Man har tidigare i debatten använt beteckningen majoritetsutlåtande, men jag vill påpeka att majoriteten har tillkommit genom att vi från borgerligt håll var generösa nog att utan lottdragning låta socialdemokraterna stå för utskottets utlåtande medan vi anmälde reservationer mot detta, trots att ställningen var 10—10 i utskottet. Att tala om en överväldigande majoritet i detta sammanhang tycker jag därför är något överdrivet. Jag instämmer helt med de två föregående talarna i fråga om retroaktiviteten. Den retroaktivitet som har föreslagits på detta område är att betrakta som ett konstituerande av en straffbestämmelse, vilken enligt vad jag kan förstå inte har stöd i på detta område alltjämt gällande skattebestämmelser. Jag har svårt att förstå att riksdagen skall kunna genom ett majoritetsbeslut genomdriva en bestraffningsrätt, när man inte utan retroaktiva ingripanden kan nå önskad effekt. Den enskilde medborgaren måste med sådana lagstiftningsprinciper all tid fråga sig hur morgondagens lagstiftare — oavsett om vederbörande själv i dag obrottsligt följer lagens bestämmelser — kommer att tolka hans handlande. Det kan visserligen göras gällande att skatteflykt förekommit i vissa fall, vilket är möjligt. Vi skall inte försöka bestrida att så kanhända har skett. Om det förekommit på ett sådant sätt att gällande lag brutits, måste det väl dock vara de skatterättsliga myndigheternas sak att beivra detta. Om sådana förmenta skatteflyktsoperationer förekommit, vilka inte genom lag kunnat förhindras, måste ansvaret härför enligt vad jag kan förstå falla på den riksdag som varit med om att skapa lagarna. För detta bör inte stora grupper av laglydiga och oförvitliga människor i efterhand sättas i kläm. En en gång vedertagen lagstiftning måste, såsom också tidigare understrukits, gälla till dess att en ny, i författningsenlig ordning tillkommen bestämmelse tagits i bruk. En retroaktiv lagstiftning måste i detta fall, liksom på andra håll där sådana principer tillgripits, skapa en rättsosäkerhet, som leder till att även den mest laglydige medborgare ständigt måste fråga sig vad som är rätt eller orätt. Då jag är medveten om att också andra talare kommer att beröra de reservationer som föreligger skall jag, herr talman, inskränka mig till att på den punkt som jag nu senast berört yrka bifall till reservationen 10 av herr Yngve Nilsson m.fl. I övrigt ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer vid bevillningsutskottets utlåtande nr 64 för vilka de centerpartistiska ledamöterna antecknat sig, nämligen reservationerna nr 2, 5, 6, 7, 8 och 11: